Herr talman! Herr Hedlund har i en interpellation frågat mig om jag vill lämna en redogörelse för polissituationen i Stockholm just nu och om jag avser att vidta några speciella åtgärder med anledning av den uppkomna situationen. Vidare har herr Wiklund i en interpellation frågat mig vilka särskilda åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtagas för att bemästra den otillfredsställande ordning som råder vid en del tunnelbanestationer i Stockholm. Slutligen har fröken Wetterström frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att stärka narkotikapolisen. Jag ber att få besvara frågorna i ett sammanhang. I Stockholms polisdistrikt finns det enligt gällande personaltablå omkring 1700 polismanstjänster som är avsedda för skyddsoch övervakningsverksamhet. Dessa är fördelade på ordningsavdelningen och trafikavdelningen. Under ordningsavdelningen lyder radiobilsektionen, centralsektionen med bl.a. hundförargrupp, rytteri och rörlig piket samt de 13 vaktdistriktens personal, som är fördelade på Öövervaknings-, skyddsoch utredningsgrupper, en sjöpolisgrupp och en tunnelbanegrupp. Till trafikavdelningen hör en trafiksektion med bl.a. inspektions-, trafikövervakningsoch utredningsgrupper. Under tiden januari—april1968 har av dessa 1 700 polismän i genomsnitt 600— 650 varje dag kunnat disponeras för yttre tjänstgöring. Jag vill lämna några siffror som belyser fördelningen av denna personal. Bevakning av främmande beskickningar har krävt i genomsnitt omkring 100 man per dygn. Tunnelbanegruppen består av 29 man. Förhållandena i vissa områden i de cen trala delarna av staden har krävt en förstärkning av bevakningen med i genomsnitt 35 man per dag. För att upprätthålla ordning och säkerhet på vissa platser i staden som är kända som tillhåll för alkoholoch narkotikamissbrukare har krävts sammanlagt omkring 30 man per dag. En styrka har dessutom avdelats till ett s.k. demonstrationskommando. Från mitten av april har särskild personal avdelats för tjänstgöring på Djurgården. Av vad jag nu har sagt framgår att 200—250 man dagligen avdelas för speciella uppgifter. Endast för tunnelbanebevakningen har en särskild grupp organiserats. Övriga uppgifter måste fullgöras med utnyttjande av den personal som finns tillgänglig framför allt på vaktdistrikten. Det är nödvändigt att ta i anspråk personal från ett vaktdistrikt för tjänstgöring inom annan del av polisdistriktet, om de mest angelägna arbetsuppgifterna finns inom denna del. De speciella uppgifter för vilka jag nyss har redogjort har därför beklagligtvis medfört viss uttunning av bevakningen i framför allt ytterområdena. Sedan polisväsendet förstatligades den 1 januari 1965 har Stockholms polisdistrikt tillförts omkring 220 polismanstjänster. Jag räknar med att Stockholms polisdistrikt kommer att tilldelas ytterligare omkring 80 nya polismanstjänster den 1 juli 1968. Den tekniska upprustningen fortsätter. Medel har anvisats för en ny ledningscentral inom Stockholm. Möjligheterna att öka användningen av TV bevakningen i ordningspolisarbetet undersöks. Utredningar pågår också om att överföra uppgifter från polispersonal till annan personal inom organisationen och att renodla polisens upgifter till de rent polisiära. Om det skulle visa sig nödvändigt finns det också möjligheter att tillkalla förstärkningar från andra delar av landet. Detta har under våren utnyttjats vid ett par tillfällen. Vad särskilt beträffar övervakningen av tunnelbanan vill jag framhålla följande. Den 1 juli 1966 inrättades den permanenta tunnelbanegruppen. Den bestod från början av 20 man och utökades den 1 juli 1967 med nio man. Jag räknar med att den kommer att tillföras åtta nya tjänster den 1 juli i år. Med hänsyn till att ordningsläget vid vissa tunnelbanestationer har försämrats alltmer har i genomsnitt ytterligare 27 man varje dag under den senaste tiden avdelats för tunnelbanebevakning. Även om behovet av personal är stort också inom andra områden, kan frågan om en högre prioritering av tunnelbanebevakningen bli aktuell. Exempelvis kan tillfälliga förstärkningar och punktinsatser bli aktuella. Med hänsyn till att erfarenheterna av den TV-bevakning som har anordnats på centralstationen i Stockholm är mycket positiva pågår f. n. undersökningar om att införa TV bevakning även av en del tunnelbanestationer. Dessa undersökningar beräknas vara slutförda om några månader. Även för narkotikapolisen har arbetsuppgifterna ökat väsentligt. Under åren 1965 och 1966 omhändertogs eller greps ett 100-tal personer av rikspolisens narkotikakommission för mnarkotikabrottslighet. Under år 1967 var motsvarande siffra 535. Under 1967 gjordes 196 beslag av haschisch mot 12 under år 1965. Den 1 januari 1965 fanns i Stockholm omkring 10 polismän som var avdelade för narkotikautredningar. I dag består rikspolisstyrelsens narkotikakommission av 20 man. Vid kommissionen arbetar dessutom fyra man från Stockholms polisdistrikt. För att bemästra de svårigheter som uppstått har vidare bl.a. följande åtgärder vidtagits. Vid stor arbetsbelastning förstärks narkotikakommissionen med personal från andra avdelningar inom kriminalsektionen. För att renodla narkotikakommissionens ingripande till att avse den grövre brottsligheten handläggs numera mindre ärenden av utredningsgrupperna i vaktdistrikten i Stock holms polisdistrikt. Särskild personal har avdelats för att bekämpa narkotikalangningen i Stockholm. Även i Göteborg och Malmö är särskild personal avdelad för narkotikautredningar. Polisen har också fått tillgång till fem narkotikahundar, och flera skall ställas till förfogande om erfarenheterna blir gynnsamma. Speciell utbildningsverksamhet har bedrivits. Vid tre femdagarskurser har 88 polismän från olika delar av landet i detalj informerats om problemen i samband med narkotikautredningar. I juni 1967 har rikspolisstyrelsen gett ut en narkotikahandbok för polismän. Enligt vad som uppges vid narkotikakommissionen uppgår antalet uppslag från allmänheten till 10—20 om dagen. Dessa kan efterhand bearbetas i erforderlig utsträckning. Jag räknar med att ytterligare 12 tjänster kommer att inrättas vid narkotikakommissionen den 1 juli 1968. Som framgått av vad jag nu har sagt har åtgärder av olika slag vidtagits för att tillgodose kraven på förbättrat skydd för allmänheten och effektivare brottsbekämpning över huvud taget. Ytterligare insatser förbereds. Samhällets insatser måste fortlöpande anpassas till de skiftande behoven. Men man måste vara medveten om att de åtgärder som vidtas får sin fulla effekt först på något längre sikt. Det är också ofta svårt att förutse storleken av de behövliga insatserna. Detta medför att det måste ske en viss prioritering, när det gäller att fördela de tillgängliga resurserna. Det är beklagligt att så stor del av stockholmspolisens personal till förfång för andra uppgifter måste tas i anspråk för övervakning av främmande beskickningar och för att upprätthålla ordningen vid vissa demonstrationer. Till denna fråga återkommer jag i samband med det svar som jag senare i dag avser att lämna på en interpellation av herr Wennerfors.
Herr talman! På herr Hedlunds vägnar ber jag att få tacka justitieministern för svaret på interpellationen. Herr Hedlund befinner sig nämligen på resa i utlandet några dagar, en resa som länge har varit bestämd, och därför är han förhindrad att själv närvara vid detta tillfälle. Samtidigt som jag framför detta tack ber jag också att få tillfoga några kommentarer. Att upprätthålla lag och ordning är en primär samhällelig uppgift. Därför är det mycket allvarligt, när samhällets rättsvårdande funktioner inte kan utövas på tillfredsställande sätt. Justitieministern har i sitt interpellationssvar i stort sett bekräftat de uppgifter som förekommit i pressen rörande polissituationen i Stockholm. Huvudstadspolisen har hamnat i vad man på många håll har betecknat som en krissituation. Orsaken härtill är främst ökade arbetsuppgifter i samband med demonstrationer, punktbevakning av främmande ambassader samt övervakning vid tunnelbanan. Det framgår också att de åtgärder, som föranleds av narkotikasituationen, kräver väsentligt ökad personal. Det rådande läget i Stockholm har uppstått trots att polisorganisationen under senare år fått vissa förstärkningar. I likhet med polisväsendet i landet i övrigt har stockholmspolisen nu bättre teknisk utrustning till sitt förfogande. Vad personalresurserna beträffar är situationen däremot inte tillfredsställande. En personalökning har visserligen skett, men inte ens om man tar hänsyn till förstärkningen av de tekniska resurserna kan man säga, att upprustningen hållit jämna steg med den växande trafikintensiteten och den ökade brottsligheten. Personalresurserna inom stockholmspolisen är underdimensionerade, även om man enbart ser till de så att säga »normala» bevakningsoch ut redningsuppgifterna. Detta har också varit ett av de starkaste motiven, när vi på oppositionshåll krävt större ökning av den lokala polisorganisationen än vad regeringen föreslagit. När det tillkommer polisiära uppgifter av den omfattning, som det nu är fråga om för ordningshållning vid vissa ambassader, i samband med demonstrationer och i tunnelbanan, blir återverkningarna självfallet allvarliga. Som framgår av interpellationssvaret måste dagligen ungefär en tredjedel av den polisstyrka, som disponeras för yttre tjänstgöring, avdelas för speciella uppgifter. Enbart för punktbevakning av de nu aktuella ambassaderna och andra utsatta byggnader och platser behövs genomsnittligt mer än en sjättedel av hela bevakningsstyrkan i Stockholm. Förhållandena har medfört att personalen fått disponeras om. Det har varit nödvändigt att starkt koncentrera de personella resurserna till de centrala delarna av staden. Patrulleringen och bevakningen i stadens ytterområden har därigenom måst inskränkas till ett minimum. I en del fall har bevakningen under vissa tider blivit praktiskt taget obefintlig. Såsom omvittnats i pressen har det exempelvis hänt att hela Farstaområdet, som har en lika stor befolkning som de städer som kommer närmast efter de tre storstäderna, tidvis varit utan kontinuerlig bevakning. Akuta situationer har nödtorftigt fått redas upp med hjälp av de tre till fyra radiopatruller, som har hela området söder om Söder som sitt bevakningsområde. Under dessa förhållanden är det lätt att förstå, att allmänhetens tilltro till polisens förmåga att lösa sina uppgifter har rubbats. Trafikintensiteten ökar och brottsligheten växer kraftigt i hela storstadsområdet — det gäller inte minst den grövre kriminaliteten. Antalet brott som klaras upp är, som vi vet, fortfarande skrämmande lågt: bara en tredjedel av de brott som kom mer till polisens kännedom klaras upp. Särskilt för många äldre människor måste det inge oro och otrygghet, att möjligheterna till hjälp och skydd inskränks så drastiskt som nu har skett. Såvitt jag förstår kommer situationen att bli ohållbar om polisorganisationen inte förstärks personellt. En fortsatt utbyggnad av den tekniska utrustningen är nödvändig för att göra arbetet mera rationellt — därom är vi ense. I sista hand är det dock de personella insatserna, som avgör om arbetsuppgiften kan lösas på ett tillfredsställande sätt. Den rådande situationen gör det nödvändigt, att man prövar alla möjligheter att förstärka polisorganisationen i Stockholm. Om läget under en längre tid kommer att vara så ansträngt som det nu är, kan detta också få ogynnsamma följder för rekryteringen till polisyrket. De omfattande och monotona bevakningsuppgifterna vid ambassaderna samt mycket övertidsarbete bidrar knappast till att göra yrket lockande. Det är väl inte heller realistiskt att räkna med att de speciella arbetsuppgifter, som polisen har fått påta sig under senare år, skulle vara av snabbt övergående natur, även om man kan hoppas att bevakningsinsatserna vid ambassaderna och i samband med demonstrationer successivt skall kunna minskas. Att demonstrera är i och för sig en legal och många gånger naturlig form av opinionsyttring i ett demokratiskt samhälle. Vad man dock kan hoppas är att alla demonstrationer i fortsättningen skall få en sådan form och stil, att polisens uppgift kan inskränkas till att svara för trafikdirigeringen. Äggkastning och fönsterkrossning är inte några tolerabla former för demonstration i ett rättssamhälle. Jag vill i detta sammanhang också betona, att polisens arbete säkerligen skulle underlättas, om alla insåg att den utan tvivel söker göra sitt bästa för att klara uppgifter som den har sig ålagda, t.ex. i samband med de monstrationer och ambassadbevakningar. Givetvis kan det också inom en poliskår förekomma ett och annat övertramp men man måste hålla i minnet, att det ofta är mycket besvärliga och grannlaga uppgifter som de enskilda polismännen ställs inför. Polisens arbete skulle också underlättas, om man i den allmänna diskussionen och från massmedias sida visade mindre uppmärksamhet åt opinionsyttringar och opinionsbildare, som klart går vid sidan av demokratins elementäraste regler. Det är enligt min mening också önskvärt, att de ansvariga samhällsorganen oftare och starkare ger uttryck för uppfattningen att polisen är samhällets och allmänhetens tjänare och inte en självständig maktfaktor; att den söker upprätthålla respekt för de lagar och den ordning, som samhällets organ i laga ordning har beslutat om. Den enskilde polismannens uppgift underlättas även, om allmänheten visar en mera förstående attityd till polisens arbetssituation. Till sist ett par ord om tunnelbanebevakningen. Justitieministern påpekar i sitt svar, att ordningsläget i vissa tunnelbanestationer har försämrats. Det är därför med tillfredsställelse jag noterar, alt den relativt nyinrättade tunnelbanegruppen inom polisen kommer att ytterligare byggas ut och att TV-bevakning och andra tekniska hjälpmedel kommer att utnyttjas. Självklart är också — men det är en annan sida av detta problem — att om man skall komma till rätta med dessa svårigheter, måste man angripa problemet från andra och mera Ppositiva utgångspunkter. De störande elementen i tunnelbanestationerna utgörs till stor del av hemlös ungdom. I den mån bättre fritidslokaler, bättre bostadsförhållanden o.s.v. kan ordnas för dessa grupper, kan väl också problemet med ordningshållningen i tunnelbanan komma att reduceras. Jag ber än en gång, herr talman, att få tacka för svaret.
Herr talman! Jag ber också att få tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Den berör visserligen en begränsad del av polisproblemet i Stockholm men dock en fråga, som på sistone tilldragit sig extra uppmärksamhet. Ordning och säkerhet på offentliga platser tillhör väl de fundamentala rättigheterna, som det är samhällets lika fundamentala skyldighet att garantera.

Till levnadsstandarden hör också att kunna känna personlig säkerhet och trygghet, praktiskt upplevt skydd av samhället mot rättsövergrepp. Jag är fullkomligt övertygad om att denna principiella grundsyn också är justitieministerns. I praktiken brister det emellertid på många sätt då det gäller denna del av levnadsstandarden. Brottsligheten ökar — man har under senare år räknat med en 10-procentig årlig ökning av antalet brott som polisen får reda på. Herr Eliasson i Sundborn erinrade om att endast 33 procent av alla brott som kommer till polisens kännedom klaras upp, resten blir ouppklarade., Jag skall inte referera den bakgrund som vi från mittenpartierna har dragit upp i motioner till årets riksdag med yrkande om ökning av polispersonalen. Jag kan dock inte underlåta att erinra om att polischeferna, som måste betraktas som extra omdömesgilla i frågor som dessa, för budgetåret 1968/69 begärde nära 3000 nya tjänster. Rikspolisstyrelsen skar ned ökningen till 714, och den blev enligt beslut av årets riksdag på förslag av regeringen 450, varav 350 polismanstjänster. Vi begärde 104 nya tjänster utöver de av Kungl. Maj:t föreslagna och därutöver medel till 100 extra tjänster. Jag vill gärna, herr statsråd, i rättvisans namn tillfoga att Kungl. Maj:ts ökningsförslag, som riksdagen alltså har bifallit, innebär en förhållandevis stor personalökning jämförd med tidigare år. Men den är uppenbarligen otillräcklig, vilket belyses dels av en jämförelse med de äskanden som jag hänvisade till, dels — för Stockholms vidkommande — särskilt av förhållandena i tunnelbanan. Tanken att på grund av den ökade trängseln på gatorna överföra alltmer av persontrafiken i Stockholm till den kollektiva transportorganisationen, särskilt under jord, blir av antydda skäl allt nödvändigare att realisera. Men den försvåras och kan t.o.m. omöjliggöras av oordning, trakasserier och överfall vid en del tunnelbanestationer under vissa tider av dygnet. Statistik över dessa eller liknande förhållanden blir alltid otillfredsställande, eftersom den speglar bara en del och kanske en liten del av verkligheten, nämligen endast de fall då ingripanden skett. Det meddelas dock att under tiden juli 1967—januari 1968, alltså ungefär ett halvår, nära 1000 polisingripanden företagits vid tunnelbanestationen vid Slussen. Motsvarande siffra för T-centralen var 688, för Mariatorget 212, för Gamla stan 167, för Hässelby gård 157 och för Hornstull 120. Under november månad 1967 företogs i genomsnitt 36 ingripanden per dag. Jag har tidigare ställt mig en aning reserverad till tidningsuppgifter om omfattningen av tunnelbanebråk, men denna statistik är för mig talande och övertygande. Jag har också sökt att få möjlighet att bedöma sanningshalten i ett rykte som har varit i svang — även tidningarna har skrivit därom — att folk numera, särskilt gamla, är direkt rädda för att använda tunnelbanan därför att de kan bli misshandlade eller trakasserade där. Bl. a. åberopas att ett par tragiska dödsfall i samband med hjärtkollaps skulle ha unga tunnelbanepassagerares trakasserier som = bakgrund. Hur därmed förhåller sig har jag givetvis ingen mening om. Jag tror mig emellertid nu ha fått övertygande bekräftelse på att folk under vissa tider av dygnet och vid vissa stationer verkligen inte vågar ta tunnelbanan utan nödgas använda taxi för att ta sig hem. Jag har blivit övertygad härom genom ett ganska stort antal intervjuer med polismän — befäl och annan polispersonal. Intrycket av dessa intervjuer är entydigt och förstärks av uppgiften att passagerarfrekvensen på T-banan totalt sett till och med visat tecken att sjunka. Man har ställt detta i samband med det förhållandet att det brister så mycket i ordningshänseende på T-stationerna och i T-tågen. Såvitt jag kan se finns det bara två sätt att komma till rätta med dessa problem på kort sikt. På längre sikt är ju detta liksom ordningsstörandet och brottsligheten i stort, vilket också herr Eliasson i Sundborn snuddade vid, en social fråga på uppfostringsoch trivselplanet, som jag inte skall behandla i detta sammanhang. På kort sikt kan man, såsom justitie-, ministern antytt i interpellationssvaret, dryga ut personalen med användande av tekniska anordningar, d.v.s. med: hjälp av TV-bevakning. Såvitt jag vet kommer åtminstone det formella initiativet till sådan bevakning från företrädare för trafikbolaget, d. v. s. från kommunalt håll. Huruvida jag är riktigt underrättad härvidlag vet jag inte, men åtminstone att döma av tidningsuppgifterna är det så. Jag vill då i detta sammanhang begagna tillfället att slå ett slag för en förstärkning av polisnämnderna och för vissa ökade funktionsmöjligheter för dessa. Jag har liksom en del andra ledamöter av denna kammare i år motionerat i denna fråga, men motionerna har avvisats i avvaktan på rikspolisstyrelsens genomgång av en rundfråga till polishämnderna om erfarenheterna av deras arbete. Jag tror att dessa nämnder kommer att få en ännu större betydelse, om polisdistrikten förstoras, vilket ju förberedes inom den särskilda polisutredningen. Den andra utvägen är naturligtvis att öka personalen för T-banebevakning. Detta kan genomföras på det sätt som av polismyndigheterna och av oss från mittenpartihåll har föreslagits, nämligen helt enkelt genom att ställa totalt sett mera personal till förfogande för polisens uppgifter. Men, herr talman, jag vill gärna tillägga, att det torde väl också kunna genomföras genom omgruppering av personal. En av fördelarna med förstatligandet av polisväsendet var just det förhållandet att man därigenom snabbt skulle kunna företa omgruppering av personalen. En av justitieministern åberopad anledning till svårigheterna att upprätthålla en tillfredsställande T-banebevakning är att cirka 100 man får avdelas till bevakning av ambassader dygnet om. Bördan av denna bevakning borde dock kunna fördelas något på angränsande polisdistrikt. Justitieministern antyder att man vid några tillfällen under våren tillkallat personalförstärkning från andra delar av landet. Det visar sig ju att ambassadbevakningen är en starkt trivseldödande form av polistjänst. Redan av omväxlingsskäl, d.v.s. från personalvårdande synpunkt, borde angränsande polisdistrikts personal ibland kunna frigöra sina kolleger från ambassadbevakningsuppgifter. Då skulle dessa tidvis frigöras för annan och mera rörlig och omväxlande tjänst, bl.a. T-banebevakning. Slutligen har det framhållits att bildandet av ett särskilt T-banevaktdistrikt skulle kunna verka gynnsamt på T banebevakningen. Det skulle alltså inrättas en mera självständig polisenhet, motsvarande ett vaktdistrikt, med en särskild kommissarie som chef. Jag har givetvis inte förutsättningar att bedöma detta uppslags värde, men det har anförts att detta skulle kunna vara en åtgärd av betydelse i sammanhanget. Det viktigaste, herr talman, är dock givetvis att anskaffa mera personal, som med ytterligare tekniska hjälpmedel till förfogande kan söka få bukt med de nu punktvis och tidvis oefterrättliga förhållandena i T-banan. Tekniska hjälpmedel måste dock också skötas av personal. TV-kameror kan i och för sig inte överta allt arbete, men de kan snabbt upptäcka oroshärdar och kan medverka till att dessa tidigare upplöses genom att personal omedelbart kan dirigeras till den aktuella plats, där oroligheter uppstått.

Man menar alltså även från det hållet att det verkligt väsentliga är en ökad personaltillgång. Problemet går inte att lösa enbart med tekniska hjälpmedel. Det har säkerligen inte heller justitieministern menat. Men nog skulle det betyda en stor förbättring om man också kunde införa TV bevakning. Erfarenheterna från Centralstationen talar för det. Som jag redan antytt är problemet en del av det större problemet: polisbristen i Stockholm.

Herr talman! Också jag ber att få tacka herr statsrådet och chefen för justitiedepartementet för det svar som jag fått på min fråga. Det var ju så sent som den 6 mars i år som det fördes långa debatter här i riksdagen om polisens resurser vilka vi från högerpartiets och från de övriga borgerliga partiernas sida anser vara otillräckliga. Den utökning som begärdes i en gemensam borgerlig reservation grundade sig på rikspolisstyrelsens förslag, vilket redan det innebar en nedbantning av mer än 25 procent av det antal tjänster som styrelsens egen långtidsprognos förutsatte för budgetåret 1968/69. Dessa ytterligare 114 tjänster för polismän och 150 tjänster för annan personal som vi begärde avslogs som bekant av riksdagen. Det finns, herr talman, naturligtvis ingen anledning att nu återge den debatt som då fördes, där motargumentet från utskottets talesman var att det gällde en avvägning i fråga om kostnader i förhållande till den totala ekonomiska ram som vi har att hålla oss inom. Ja, visst är det sant, men vad kan vara mer väsentligt i ett rättssamhälle — och där använde jag, tror jag, samma ord som herr Eliasson i Sundborn nyss gjorde — än att upprätthålla lag och ordning och ge människorna den trygghet till liv och egendom som de har rätt att fordra? Det är ganska illa ställt i det avseendet i dagens samhälle, inte beroende på att polisen icke skulle fullgöra sina maktpåliggande uppgifter utan på att den nära nog dignar under bördan. a Jag har i min fråga pekat på den uppgift som narkotikapolisen bl.a. har när det gäller att fullfölja sina spaningsuppdrag. Läget är helt enkelt alarmerande efter vad som avslöjats under den senaste veckan i samband med beslagen av de enormt stora partierna narkotika, så stora att de saknar tidigare motsvarighet. Justitieministerns svar bekräftar tidigare tidningsuppgifter att rikspolisstyrelsens narkotikakommission i dag består av 20 man och att i kommissionen dessutom arbetar fyra man från Stockholms polisdistrikt. även i Göteborg och Malmö är särskild personal avdelad för narkotikautredningar. Men, herr statsråd, enligt uppgift rör det sig om fyra personer i Malmö och fem i Göteborg, som också sysslar med andra utredningar. är den uppgiften riktig och kan det i så fall verkligen vara tillräckligt med den styrkan? Man vill gärna ge polisen i dess helhet och narkotikapolisen i synnerhet en eloge för det arbete den utför, men det finns ju ändå en gräns för vad som står i mänsklig makt att uträtta. Ser man till tullens möjligheter — som jag inte har berört i min fråga — så är läget där lika katastofalt.

Justitieministern säger att enligt vad som uppges av narkotikakommissionen uppgår antalet uppslag från allmänheten till 10—20 om dagen och att dessa efter hand kan bearbetas i erforderlig utsträckning. Men statsrådet nämner ingenting om att antalet tips som inkommit till narkotikapolisen men som på grund av personalbrist inte hunnit bearbetas av den uppgår till över 3 500. Det innebär ungefär en fördubbling i jämförelse med läget vid halvårsskiftet 1967. Vid årsskiftet 1967/68 uppgick antalet sådana tips till något mer än 3 000. Beträffande de 12 nya tjänster som kommer att inrättas vid narkotikakommissionen den 1 juli 1968 vågar jag — även om jag mycket väl förstår att man inte kan bedöma effekten av detta nytillskott förrän senare, kanske till hösten — säga att de är klart otillräckliga, inte minst mot bakgrunden av den trafikström som vi har över gränserna. Ytterligare personalförstärkning blir ofrånkomlig om det skall bli möjligt att begränsa den illegala handeln med narkotika, vilken hittills oavlåtligt synes ha blivit alltmer omfattande. Inte bara på grund härav har narkotikapolisen undan för undan fått en allt större arbetsbörda utan också genom att den illegala handeln söker sig nya vägar och genom att nya narkotikapreparat framkommer. Det stora beslaget åv opium nyligen innebär en i hög grad oroande skärpning av det svenska narkotikaproblemet. Tidigare har det ju till övervägande del rört sig om missbruk av s.k. centralstimulerande medel av typen preludin.

Här gäller det ju att rädda många tusen beklagansvärda offer från ett snabbt nedbrytande missbruk, vilket ofta 1leder till för tidig död eller svåra psykiska och fysiska skador samt genomgående till arbetsoförmåga och i ett mycket stort antal av fallen till kriminalitet — för att nu inte tala om de tragedier som utspelas i tusentals hem. Att söka förebygga detta — och det anser jag vara en av de väsentligaste uppgifterna — genom att ställa tillräckliga personella resurser till narkotikapolisens förfogande måste enligt min mening vara det bästa även ur samhällets synpunkt. Slutligen har statsrådet på ett ställe i svaret skrivit att samhällets insatser fortlöpande måste anpassas till de skiftande behoven. Ja, det är just vad jag menar. Och när behoven är så starkt dokumenterade som i detta fall anser jag att det finns allt skäl för justitieministern att ompröva hela denna fråga och undersöka om och hur en förbättring snabbt skall kunna komma till stånd.
Herr talman! De anföranden som interpellanterna och frågeställaren här har hållit föranleder mig endast att göra ett par reflexioner. Man har här velat göra gällande att om vi hade inrättat ytterligare 114 tjänster från den 1 juli i år — i enlighet med vad som föreslagits i motioner från mittenpartierna — så skulle läget i dag ha varit helt annorlunda. Detta är givetvis en chimär. I själva verket har polisväsendet under de två senaste åren — jag räknar då även med nästa budgetår — tillförts mer än 1 200 tjänster. Jag undrar om något annat område kan uppvisa motsvarande ökning. Rättsväsendet tar för nästa budgetår i anspråk Tunnelbanebevakningen har också ökat kraftigt. Ursprungligen hade man 29 poliser för den bevakningen, och fr.o.m. den 1 juli i år kommer man att ha 64. Även för narkotikapolisen har ökningen varit kraftig. Den kåren fördubblades i fjol och får den 1 juli i år en ytterligare ökning med 50 procent. Jag anser att dessa siffror visar att läget inte är så dåligt som man försökt utmåla det i den kampanj som från visst håll igångsatts i samband med programmet med telefonväktarna. Slutligen vill jag också återge vad chefen för narkotikapolisen sagt, nämligen att man nu hinner med att efter hand bearbeta de uppslag som kommer från allmänheten och att läget på spaningssidan har ljusnat genom att kommissionen har avlastats småärendena. Jag tror sålunda att vi med tillförsikt kan se fram mot resultaten av kommissionens arbete.

Herr talman! Jag har i varje fall aldrig sagt, att om riksdagen hade följt mittenpartiernas förslag till polisens upprustning, så skulle förhållandena nu ha varit helt annorlunda. Jag har sagt att vi tycker att utökningen av polispersonalen har varit för liten. Insatserna har inte räckt till. Det finns uppenbara brister i personaltillgången. Det har ju också omvittnats från de mest skilda håll. Framför allt får allmänheten känna av det. Stockholms stads ledning har också tagit initiativ till åtgärder för att förbättra situationen, bl.a. med hjälp av TV-bevakning, men några utfästelser om att förhållandena omedelbart skall bli bättre har inte gjorts av mig eller från det hållet. Jag betraktar nämligen denna fråga precis som justitieministern gör. Det är en fråga på lång sikt. Givetvis är den det, ty personalökningar verkar inte ge nast. Jag underströk dock särskilt att i år fick ett större personaltillskott än det var värt uppskattning att polisen som varit fallet tidigare år. Likväl vidhåller jag mitt påstående att personalen alltjämt är otillräcklig.
Herr talman! Visst är det tacknämligt — det tror jag att vi alla tycker — med den förstärkning som polisen har fått och det intresse som justitieministern har ägnat dessa frågor. Det är vi nog fullkomligt överens om. Justitieministern pekar på att narkotikapolisen har fördubblats från 10 till 20 man för att nu den 1 juli i år få ytterligare 12 tjänster. Om man ser detta i relation till, som jag nyss sade, resandeströmmen och den oroväckande spridningen av narkotikamissbruket här i vårt land, tycker jag att detta personaltillskott är en droppe i havet. Min fråga är inte föranledd av telefonväktarna. Dem har jag inte hört och dem har jag inte brytt mig om. Jag har dock givetvis följt vad som skrivits på vederhäftigt håll i dessa frågor. Jag tilllåter mig ändå till slut att fråga justitieministern: Tycker justitieministern att dessa den 1 juli summa summarum 32 personer kan vara ett tillräckligt antal i den situationen som vi befinner oss i?
Herr talman! De 36 personer som kommer att tjänstgöra i riksnarkotikakommissionen från den 1 juli i år är inte ensamma när det gäller spaning efter narkotikabrottslingar. Givetvis sysslar också annan «polispersonal med dessa uppgifter.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat statsministern vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att förebygga händelser liknande den senaste tidens våldsmetoder i samband med demonstrationer. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Sedan det med interpellation avsedda spörsmålet senast behandlades i denna kammare har händelser av det slag herr Wennerfors åsyftar inträffat i Stockholm den 20 december 1967 och den 4 januari 1968 och i Lidingö den 29 mars 1968. Vid det förstnämnda tillfället, då en demonstration ägde rum i Stockholms innerstad utan att tillstånd därtill meddelats, omhändertog polisen 40 personer för olika brott. Av dessa har 17 nu åtalats för uppvigling, våldsamt motstånd, våld mot tjänsteman eller ohörsamhet mot ordningsmakten samt anordnande av olaga allmän sammankomst. Med anledning av händelsen den 4 januari i år, som ägde rum utanför kanslihuset, har ett omfattande utredningsarbete ägt rum, vilket tyvärr inte lett till något resultat. Vid händelsen den 29 mars 1968, som ägde rum i samband med det internationella valutamötet på Foresta, omhändertogs sammanlagt sju personer som misstänkta för bl.a. våld mot tjänsteman och ohörsamhet mot ordningsmakten. Utredningen har ännu ej slutförts. Utöver straffrättsliga påföljder måste samhället vidta åtgärder för att förebygga händelser av detta slag. Inom rikspolisstyrelsen har därför tillsatts en arbetsgrupp med uppdrag att närmare studera de problem av skilda slag som polisen ställs inför och att lägga fram förslag till åtgärder i syfte att med minsta möjliga våld effektivt upprätthålla ordning och säkerhet i samband med demonstrationer. Arbetsgruppen kommer bl.a. att behandla frågor som gäller den polisiära beredskapen mot olagliga demonstrationer och polisens taktiska uppträdande vid sådana. Dessutom skall undersökas vilka särskilda tekniska hjälpmedel som polisen lämpligen bör vara utrustad med. En viktig fråga för arbetsgruppen är också att undersöka behovet av vidgad utbildning för polismännen angående uppträdandet i samband med olika slags demonstrationer. Jag vill i detta sammanhang understryka att mera allvarliga kravaller i samband med demonstrationer hittills har kunnat undvikas genom polisens fasta uppträdande. Detta har präglats av lugn och vilja att inte tillgripa hårdare metoder än som varit absolut nödvändiga för att kunna fullgöra skyldigheten att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. En svårighet är att de personer som ytterst bär ansvaret för olagliga demonstrationer och de våldsmetoder som därvid förekommer sällan framträder. Polisutredningarna = blir därför både tidsödande och komplicerade. Framför allt är det ytterligt beklagligt att samhället skall behöva tillgripa omfattande polisiära insatser för att elementära demokratiska principer skall respekteras. Jag kommer därför även i fortsättningen att ägna dessa frågor ingående uppmärksamhet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för justitiedepartementet för redogörelsen för vad som har skett i straffrättsligt hänseende i samband med demonstrationer. Innehållet i min interpellation ledde till frågan: Vilka åtgärder i förebyggande syfte kommer regeringen att vidta? Har jag fått svar på den frågan? Ja, delvis. Herr statsrådet nämnde i interpella tionssvaret att en arbetsgrupp tillsatts inom rikspolisstyrelsen med uppgift att närmare studera de problem som polisen ställs inför, den polisiära beredskapen, polisens taktiska uppträdande, polisens tekniska hjälpmedel samt det eventuella behovet av vidgad utbildning för polismännen. Jag noterar med tillfredsställelse såväl detta som beskedet att justitieministern även i fortsättningen kommer att ägna dessa frågor ingående uppmärksamhet. Jag instämmer också i justitieministerns erkännande av polisens insatser. Men, herr talman, jag hade hoppats på ett svar som syftade längre. Detta framgår av innehållet i min interpellation. När jag framhöll att man exempelvis borde analysera de bakomliggande orsakerna till den av demonstranterna visade bristen på kunskap och förståelse för vårt lands demokratiska principer och spelregler, syftande till lämpliga, förebyggande åtgärder, så tänkte jag inte enbart på polisiära åtgärder. Nej, jag avsåg åtgärder i vidare och djupare mening. När en grupp ungdomar i ett välståndssamhälle med i nästan alla avseenden relativt väl dukade bord tiilgriper våldsmetoder i den politiska opinionsbildningen, är orsakerna svåra att klarlägga. Är bristen på kunskap om de demokratiska spelreglerna en väsentlig orsak? Svaret är förmodligen ja. Men vem diskuterar dessa frågor med ungdomarna? Gör regeringen det? Eller vill regeringen medverka till att sådana diskussioner genomföres, vid vilka ansvariga myndigheter deltar? När statsministern inbjöds till en diskussion av arbetsgruppen för stöd åt FNL, avböjde han. Han ville inte delta i en diskussion med arbetsgruppen i dessa frågor, framhöll han. Här hade funnits möjlighet att med företrädare för dessa demonstranter i lugn och avspänd miljö diskutera dessa frågor. Jag har förståelse för om statsministern av böjde på grund av bristande tid, men i så fall borde väl någon annan regeringsledamot eller någon regeringen närstående person kunnat delta i diskussionen! Huvudsaken är att vi — med all den tradition som vi har när det gäller förhandlingar, överläggningar och fredlig opinionsbildning — får till stånd en dialog med dessa ungdomsgrupper i samhället. Med undran läser vi om studentoroligheter runtom i världen. Nu senast har studenterna i Köpenhamn mycket kraftfullt framfört krav på förändringar i utbildningen. Liknande krav har studenterna i Lund framfört. Men varför blir det inga våldsdemonstrationer i Lund? Ja, svaret lämnade studentkårens ordförande i ett vårtal på valborgsmässoafton. Han framhöll bl.a. att studenterna i Lund har andra effektiva kanaler. Man är inte nöjd med det sätt på vilket universitetsdemokratin fungerar, men — sade studentkårens ordförande — det existerar en positiv attityd från universitetets sida som gör att det går att föra fruktbara diskussioner om ytterligare demokratisering. Herr talman! Det är tydligen möjligt att nå samförstånd och att överbrygga motsättningar. Jag har pekat på en tänkbar orsak till motsättningarna, nämligen bristen på kunskap om och förståelse för de demokratiska spelreglerna. Orsakerna är emellertid flera, och det gäller att klarlägga dem. Även om jag inte är nöjd med justitieministerns svar på min interpellation är jag medveten om att regeringen inte ensam kan bryta den oroande utvecklingen. Härvidlag måste alla medverka. Varför lyckas exempelvis inte de politiska ungdomsorganisationerna kanalisera dessa ungdomsgruppers politiska aktivitet? är det som Yngve Holmberg sade i en intervju i söndagens nummer av Svenska Dagbladet, att vägen till inflytande i partiernas organ för dessa ungdomar ter sig maratonmässigt lång eller att demokratins arbetsformer och uttryckssätt framstår som alltför trubbiga vapen? Att unga människor söker sig fram på nya vägar är en tillgång. Aktiviteten och engagemanget har vi all respekt för; uttalanden från en demonstration inom ramen för de demokratiska spelreglerna lyssnar vi till. Men i samma Ögonblick som demonstrationen får inslag av våld känner vi oro för vår demokrati, och då måste vi även söka komma underfund med bristerna samt avhjälpa dessa.

Herr talman! Herr Fridolfsson i Stockholm har frågat mig, om jag är beredd att medverka till åtgärder för att förhindra att helt eller delvis utrymda fastigheter blir tillhåll för asociala element. Enligt min mening är det en angelägen samhällsuppgift att slå vakt om goda boendeförhållanden i den äldre stadsbebyggelsen och att hindra att sociala missförhållanden uppstår. Denna uppgift rymmer emellertid många problem, bl.a. polisiära. I polisens åligganden ingår som en viktig uppgift att förebygga brott som hör under allmänt åtal. En av de många brottsförebyggande åtgärder som polisen rutinmässigt vidtar är bl.a. att övervaka sådana platser, där asociala element kan tänkas uppehålla sig. Som herr Fridolfsson har framhållit, har rivningsfastigheterna särskilt i de större städerna ofta visat sig vara platser där kriminella element av olika slag uppehåller sig. Polisen har uppmärksamheten riktad på problemet. Övervakning sker främst genom skyddspolisens civilpatruller, som ofta samarbetar med personal från sociala myndigheter. Det har visat sig att de personer som anträffas vid dessa besök många gånger är i stort behov av hjälp och vård i en eller annan form. Om man misstänker eller får kännedom om att husen har blivit tillhåll för kriminella element ingriper man givetvis med de resurser som står till buds men att genom polisbevakning generellt tillse att obehöriga inte vistas i rivningshusen är inte möjligt. I första hand åligger det fastighetsägaren själv att skydda sin egendom genom lämpliga åtgärder. Som jag ser det bör man först och främst tillse att de fastigheter som efter hand skall saneras hålls i gott skick och att lägenheterna underhålls i sådan utsträckning att de är fullt användbara för sitt ändamål fram till dess det av fastighetsekonomiska eller andra skäl är motiverat att rivning sker. De antydda frågeställningarna uppmärksammas i den nyligen framlagda propositionen om ny hyreslagstiftning. I vad mån ingripande av annan art behövs för att komma till rätta med fastighetsägare som försummar sina fastigheter utreds, såsom herr Fridolfsson har uppmärksammat, inom justitiedepartementet. Det är för tidigt att nu säga något om vad som kan bli resultatet av den utredningen.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min interpellation. I de flesta större städer pågår som bekant ett kontinuerligt arbete med sanering av fastighetsbeståndet. Orsaker na till detta är framför allt två: dels vill man åstadkomma en tidsenlig stadsplanering, dels ser man sig tvungen att riva gamla, dåliga fastigheter. På grund av gällande bestämmelser om byggnadsförbud och rivningstillstånd etc. uppkommer ofta det förhållandet att rivningsfastigheterna under lång tid helt eller delvis kan stå obebodda. Dessa outnyttjade lägenheter tas inte sällan i besittning av ett asocialt klientel, som saknar fast bostad. Härigenom uppstår det i rivningshusen en slum i form av s.k, knarkarkvartar och tillhåll för alkoholister. Men det är inte bara rivningsfastigheterna som förslummas genom att de invaderas av främmande element; det allvarliga är att detta förstör trevnaden inom stora områden — hela kvarter blir otrivsamma. Fastighetsägarna har hamnat i en besvärlig situation när det gäller att kunna freda fastigheterna och sina hyresgäster från detta missanpassade klientel. Jag skulle kanske tillägga att det på denna punkt inte föreligger något motsatsförhållande mellan hyresgästerna och hyresvärdarna. Båda parter är lika bekymrade och ofta lika rådlösa — nej, det är nog mera korrekt att säga att det är hyresgästerna som drabbas hårdast av den aktuella situationen. Justitieministern framhåller i sitt svar att det inom departementet pågår en utredning för att undersöka behovet av speciella maktmedel mot fastighetsägarna, men att det ännu är för tidigt att säga något om vad resultatet kan bli av denna utredning. Jag kan väl aldrid tro att statsrådet Kling är inne på tanken att hälsovårdsnämnderna skulle ålägga fastighetsägarna att hålla rivningshusen i sådant skick, att sanitär olägenhet icke uppstår, för att tillmötesgå det klientel som utan rätt tagit husen och lägenheterna i besittning. Givetvis kan det i vissa fall vara befogat med ett åläggande för fastighetsägaren att se till att rivningshusen inte leder till sanitär olägenhet för de om givande bostadskvarteren — men det är en annan sak. I interpellationen frågade jag justitieministern, om han var beredd att medverka till åtgärder för att förhindra att helt eller delvis utrymda fastigheter blir tillhåll för asociala element. Justitieministern svarar: »I första hand åligger det fastighetsägaren själv att skydda sin egendom genom lämpliga åtgärder.» Statsrådet gör detta till en fastighetsägarfråga, men det är ingen fastighetsägarfråga. Interpellationen handlar om ett stort, allvarligt samhällsproblem. Det gäller människor och deras boendemiljö.

Statsrådet Kling säger 1 sitt svar att därest man får kännedom om att rivningshus blir tillhåll för kriminella element ingriper man givetvis med de resurser som står till buds, men att genom polisbevakning tillse att obehöriga inte vistas i rivningshusen är inte möjligt. Men hur hushållar man då med polisens resurser exempelvis här i Stockholm? Jo, man tvingas avdela något hundratal man för att bevaka ambassader, man har poliser som parerar otillåtna och odemokratiska demonstrationer. Allt detta är tyvärr nödvändigt, och det har regeringen och dess närstående press ett stort ansvar för. Det vore emellertid intressant att med anledning av justitieministerns interpellationssvar få ett par punkter klarlagda. När blir den utredning som pågår i departementet om eventuellt ingripande mot fastighetsägare klar? Anser statsrådet att det vore motiverat att denna utredning även undersöker möjligheterna att förhindra obehörig inflyttning? — Möjligheterna att med nu varande lagstiftning komma till rätta med det problemet är mycket begränsade, Vilka lämpliga åtgärder åligger det enligt justitieministerns uppfattning fastighetsägaren att vidta mot det beklagansvärda men ändå icke önskvärda klientel som flyr in i rivningshusen?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

Herr talman! Jag vill tacka statsministern för det utförliga svaret på min interpellation, vilket har delats ut till kammarens ledamöter. Då jag framställde interpellationen den 2 februari var bestörtningen över den amerikanska B-52-ans haveri med kärnvapenlast stor i alla nordiska länder och betraktades som ett ytterst allvarligt incitament till utrikespolitiska förvecklingar. Därtill kom att man i varje fall inte då kunde överblicka följderna för människornas hälsa, därest radioaktiva ämnen skulle få spridning med vattnet och vindarna. Statsministerns svar avdramatiserar vad som hänt. Jag vill gärna ge uttryck åt den meningen, att en sådan avdramatisering inte är det mest angelägna. Statsministern avstår från — och det kan jag förstå — att göra någon politisk värdering av det inträffade.

Statsministern säger i sitt svar »att den svenska regeringen självklart inte ger tillstånd till att utländska plan med atombomblaster flyger genom svenskt luftrum». Denna deklaration kan synas självklar, men saknar därför inte betydelse som ett understrykande av neutralitetens principiella och praktiska in nebörd, och jag uppfattar den på detta sätt. I interpellationssvaret återges uttalanden av den danske utrikesministern Hartling och den isländske utrikesministern Emil Jönsson. Den danske utrikesministern ger besked om att kärnvapen inte finns lagrade på Grönland och att överflygningar av Grönland med sådana vapen inte äger rum, d. v. s. att de amerikanska patrullflygningarna i polarområdet undviker grönländskt luftrum. Minst lika intressant är den tidigare danske utrikesministern Hans Tabors uttalande den 22 januari, där det heter på följande sätt: »Det är dock välbekant att USA med hänsyn till västerns säkerhet ständigt har atomflyg i luften. Det är klart att mot bakgrunden av bristen på flygplatser i det arktiska området kan uppstå nödsituationer där en landning på grönländsk flygplats kan bli nödvändig.

Det hade varit intressant, om statsministern hade kunnat komplettera sitt svar med en information om huruvida dessa överläggningar kom till stånd! I går kväll sändes ett televisionsprogram över Danmark om hela denna af fär. Den ende danske politiker som deltog i detta televisionsprogram var den danske utrikesministern Hartling. Den ne framböll i sitt tal bl.a.: »Vi står hårt på» — översatt till svenska, »vi kräver» — »att inget flyg med kärnva pen får gå över Grönland och att inga atomvapen lagras på danskt område». Han sade emellertid i sitt uttalande, att man ännu inte fått svar från USA:s regering.

Den mest intressanta frågan i hela denna historia är enligt min mening inte besvarad, och jag vet inte heller om statsministern kan besvara den, nämligen: Är regeringen informerad om huruvida kärnvapenbärande plan i polarområdet alltjämt ingår i USA:s kontinuerliga beredskap? Som jag fått utrikesminister Hartlings uttalande i den danska televisionen i går kväll refererat för mig var han för sin del ännu inte klar över denna fråga, och då kanske man inte kan begära att den svenska regeringen skall känna till saken bättre. Men jag skulle vidare vilja fråga: Vad anser regeringen i så fall om att denna trafik fortsätter? Hur uppfattas denna trafik dels i betraktande av vår vilja till fred och säkerhet och undvikande av utrikespolitiska förvecklingar i denna del av världen, dels ur synpunkten av de internationella konventioner som finns och den deklaration om förbud mot användande av kärnvapen som antogs av 16:e sessionen med FN:s generalförsamling? I detta fall rör det sig ju inte om användande av kärnvapen, men det är en klar förberedelse när man ständigt låter flyg ligga i luften med kärnvapen.

Vi kan inte heller förutsätta att varje haveri med kärnvapenlastade flygplan slutar lika »gynnsamt» — om jag nu skall våga använda det ordet — som det gjorde denna gång. Vad hade resultatet blivit om kärnvapnen exploderat? Det finns mycket olika uppgifter om dessa bombers storlek. Jag utgår från att den som lämnas i statsministerns svar är den mest korrekta. Dagens Nyheters utsände rapporterade för sin del att bomberna hade en sprängkraft av 24 megaton, d.v.s. en sprängverkan motsvarande 24 miljoner ton trotyl. Som jämförelse kan nämnas att Hiroshimabomben, som förstörde den stora japanska staden under andra världskriget, hade en sprängkraft av endast 20000 ton. Om de aktuella bomberna har en sprängkraft på 1 megaton, så är de likväl kraftigare än den bomb som fälldes över Hiroshiraa. Men nu detonerade alltså inte dessa bomber vid Thulebasen. Endast en gick sönder, och det är denna som antas ha förorsakat vissa skador. Måhända är statsministerns svar litet kategoriskt i det avsnitt där det heter att inga skador av betydelse har uppkommit. Den danske vetenskapsman som framträdde i TV-programmet i går kväll och som är den danska atomenergikommissionens utsände till Grönland, uppgav att det finns radioaktiva ämnen i isen som kommer att följa med smältvattnet och att alla lösa partiklar från den skadade bomben nu väl förpackas för att sändas till USA. Vetenskapsmannens bedömning låg nog nära den som görs i statsministerns svar, men jag har upp fattat hans uttalande så, att han likväl anser farorna vara större än vad som framgår av svaret. På min fråga om regeringen Ööverväger något initiativ ges ett negativt svar.

Herr talman! På herr Janssons senaste fråga vill jag svara att jag knappast tror att ett neutralt lands demarche i Washington nämnvärt skulle underlätta för atlantpaktsstaten Danmark att få det besked vi naturligtvis vill att danska regeringen skall få från amerikansk sida. Jag tror inte att en neutral stats inblandning skulle göra det lättare för den danska regeringen att få ett svar. Jag vill dessutom säga att jag är litet ledsen över om mitt svar uppfattats som ett försök att avdramatisera denna historia. Det var inte meningen. Även ur den svenska regeringens synpunkt är det självfallet en allvarlig sak och jag kan hålla med om att herr Janssons skildring av de risker som kan uppstå i stort sett är riktig. När vissa stora amerikanska tidningar, bl.a. New York Fimes och Washington Post, på ett sätt som vi trodde var officiellt inspirerat från den amerikanska regeringens sida, skrivit att överflygningarna med kärnvapenlaster skulle upphöra, hade vi hoppats att dessa uppgifter var riktiga. Vi har alltjämt förhoppningar om att dessa stora amerikanska tidningars rapporter är korrekta. Jag vill absolut inte medverka till att försöka bagatellisera de risker som är förenade med dylika överflygningar. Däremot måste jag, liksom herr Jansson gjorde på mina vägnar, svara nej på frågan om jag vet huruvida de amerikanska överflygningarna upphört. Vi har inte fått något besked och tydligen har inte danskarna heller fått det. Herr talman! Slutligen vill jag anföra att jag inte hade tillfälle att se på TV utsändningen i går. Jag är litet överraskad över om det skulle finnas en spänning mellan mitt svar och den danske expertens analys, om nu den danske experten var professor Koch, vilket jag föreställer mig. Enligt herr Janssons beskrivning kan det inte gärna ha varit någon annan än professor Koch. Men han har läst mitt interpellationssvar och hade ingenting att erinra. Om det finns en spänning mellan hans uppgifter och mitt svar skulle det betyda att han, efter att ha läst mitt interpellationssvar, skulle ha fått nya informationer. Jag skulle dock säkert ha fått kännedom om, ifall det hade funnits motsättning mellan det av honom lästa och godkända svaret och det han sade i går kväll. Jag är därför litet överraskad över herr Janssons uppgifter.
Herr talman! Beträffande den sista frågan huruvida det föreligger en viss spänning, en viss differens mellan statsministerns svar och den danske vetenskapsmannens uttalande i går, skulle jag vilja uttrycka det så, att den senares resonemang var mer «ovisst. Han betonade i större utsträckning än statsministern det ovissa i det som inträffat, och jag tycker det är värt att notera att man på dansk sida ännu måste göra det. Jag förmodar att man betonar denna ovisshet för att så snabbt som möjligt få fram klarare besked från den amerikanska regeringen. När det gäller frågan huruvida patrullflygningarna med kärnvapenlast fortsätter, förefaller det som om de alltjämt gör det. Det är i det sammanhanget som jag framförde tanken, att svenska diplomatiska framställningar kunde bidra till att få slut på denna minst sagt äventyrliga trafik. Att flyga med kärnvapen är ju — det vet vi alla — ett ansvarslöst handskande med livsfarligt material — och olyckor kan inte uteslutas vid något tillfälle. Statsministern säger att en demarsch från ett neutralt land säkerligen inte skulle underlätta en överenskommelse. Jag vill gärna anmäla att jag har den helt motsatta meningen.

Herr talman! Jag måste vidhålla att en inblandning från en neutral stat i de resonemang som pågår mellan de två atlantstaterna USA och Danmark inte skulle hjälpa så mycket. Som jag sade i mitt första anförande är det emellertid självfallet att vi är intresserade av att få ett besked. Längre kan vi väl inte komma. Över huvud taget är frågan om atomvapen på flygplan och fartyg ett problem som förr eller senare måste tilldra sig allt större uppmärksamhet. Jag vill än en gång betona att jag icke vill medverka till en bagatellisering. Också i Sundet och Bälten kan olyckor inträffa på grund av att atomdrivna eller atomvapenförsedda fartyg passerar. Risker exempelvis för kollisioner blir uppenbarligen större om vi bygger broar; det finns för övrigt redan risk för att någonting skall hända. Hela detta problem med transportabla kärnvapen i luften och på havet är allvarligt, däri ger jag herr Jansson rätt.

Herr talman! Herr Lindkvist har i en interpellation frågat mig, om regeringen är beredd att ta initiativ till hjälpinsatser på bred front för Vietnams barn. Vidare har herr Antonsson frågat mig, om den svenska regeringen är beredd att inom Förenta Nationerna ta initiativ till en återuppbyggnadsplan för Vietnam på bred internationell bas, med syfte att efter det pågående krigets slut trygga landets framtida återuppbyggnad och utveckling.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 När den nordvietnamesiske moskvaambassadören nyligen besökte Stockholm berördes också denna fråga. Vid dessa överläggningar har från vietnamesiskt håll inte uttalats önskemål om särskilda insatser för barnen. Helt naturligt går emellertid de genom Röda korset kanaliserade medlen i betydande utsträckning till vård av barn. Skulle från myndigheterna i Vietnam inkomma önskemål om en prioritering i detta avseende från svensk sida, är regeringen självfallet beredd att pröva detta i positiv anda. Däremot talar starka skäl mot att sända barn från Vietnam för vård och utbildning i Sverige. Med samma resurser kan vi göra betydligt större insatser i Vietnam. För att förbereda hjälp till återuppbyggnaden av Vietnam när krigshandlingarna upphört hålls fortlöpande kontakt mellan de nordiska länderna och Internationella röda korset. Det är ännu för tidigt att uttala sig om huruvid ett initiativ bör tas inom Förenta Nationerna. Sin positiva inställning har regeringen framhållit i propositionen angående en långtidsplan för det statliga utvecklingsbiståndet genom «att deklarera att vårt land, då kriget upphör, bör vara berett att effektivt bistå Vietnams folk i dess återuppbyggnadsarbete. Vid de nordiska utrikesministrarnas möte i Oslo den 25—26 april uttalades att de nordiska länderna bör ta aktiv del i den återuppbyggnadsverksamhet, som måste komma att äga rum i Vietnam när stridshandlingarna har upphört. I detta syfte arbetar en svensk studiegrupp under <utrikesministerns ledning med att kartlägga biståndsbehovet i hela Vietnam. Jag kan försäkra interpellanten och frågeställaren, att regeringen med största uppmärksamhet följer händelseutvecklingen och noga kommer att pröva varje framställan om svenska hjälpinsatser för Vietnams lidande befolkning.

Herr talman! Jag är självfallet helt nöjd med statsministerns svar på min interpellation. Att jag främst framhöll vikten av särskilda hjälpinsatser för Vietnams barn beror på det tragiska faktum, att barnen framstår som krigets tysta förlorare. Hur många barn som blivit krigets offer, som fått svåra skador, som mist föräldrar, släktingar och vänner finns det inga tillförlitliga uppgifter om. Vi vet bara att offren är otaliga och att de humanitära hjälpbehoven är omätliga. Att regeringen delar denna grunduppfattning framgår av statsministerns svar, i vilket en redogörelse lämnas för den omfattande humanitära hjälp som genom Röda korsets förmedling lämnas till såväl Sydvietnam som Nordvietnam och Nationella befrielsefronten. Denna hjälpverksamhet skall också utvidgas. Barnen blir då delaktiga av hjälpinsatserna, och jag ger svaret den tolkningen att därest önskemål framställes om särskild prioritering av hjälpen till barnen i Vietnam, så är regeringen villig att pröva dessa uppslag positivt. Längre kan vi inte komma nu, men jag vill ge uttryck för den uppfattningen att vår insats för humanitär hjälp bör göras — såsom utrikesministern uttryckte det i sitt förstamajtal — synnerligen omfattande. Men hjälpinsatserna har också en annan sida som förtjänar att uppmärksammas. Det gäller de insatser vi kan göra antingen direkt i samverkan med övriga nordiska länder eller indirekt genom ett större hjälpengagemang för Vietnams återuppbyggnad. Planeringen av dessa insatser pågår nu under utrikesministerns personliga ledning, och planerna skall vara klara när krigshandlingarna upphört. Vi måste ta vår andel av kostnaderna för återuppbyggnaden, även om denna andel kommer att bli stor. Jag förmodar att det inte blir billigt — det kan komma att kosta 100 miljoner kronor och möjligen mera. Vi får emellertid bereda oss att vara med och betala den skuld till Vietnams folk som den väldiga amerikanska krigsmaskinen förorsakat. Statsministern kan vara helt övertygad om att en bred opinion ger sitt helhjärtade stöd åt regeringens engagemang. Vad man emellertid redan nu på diskussionsplanet vill uppmärksamma är vikten av att den hjälp som ligger utanför det traditionellt humanitära, således återuppbyggnaden, får en klar betoning och inriktning. När dessa åtgärder sätts in — och vi hoppas verkligen att fredsförhandlingarna nu äntligen på allvar kommer i gång och kan slutföras någorlunda snabbt — bör en prioritering ske. Med hänvisning till dagens kända situation måste den del av Vietnam som drabbats hårdast och mest skoningslöst, nämligen Nordvietnam, i första hand bli föremål för de hjälpinsatser som vi betecknar som återuppbyggnad. Där hittar vi inte bara de flesta förstörda industrianläggningar, trafikpunkter och administrativa centra, utan där finner vi också ett påtagligt gensvar för sociala ambitioner och medveten samhällsplanering. Sydvietnam bör komma i fråga först när verkligt demokratiska val genomförts och landet fått en regering som arbetar på uppdrag av sitt eget folk. Våra hjälpinsatser skall enligt min mening ha en sådan inriktning att den stimulerar och uppmuntrar de sociala rörelserna. Med den politiska struktur, som Sydvietnam har i dag men som jag hoppas kommer att förändras så snart amerikanerna åkt hem till sitt eget land och åter uppbyggnaden påbörjats, löper en omfattande biståndsinsats risken att konservera ett politiskt och ekonomiskt system, som i sin nuvarande form är oss motbjudande. Jag utgår från att planeringen av hjälpbehovet tar hänsyn till sådana realiteter, men jag har velat föra detta på tal vid dagens interpellationsdebatt. Samtidigt som jag tackar statsministern för ett positivt svar på min interpellation vill jag gärna ge en välförtjänt honnör för den medlande roll som den svenska regeringen under senare år spelat när det gällt att förmedla kontakter och budskap mellan företrädare för Nordvietnam och USA. De nu planerade ökade humanitära hjälpinsatserna och den pågående planeringen av en omfattande insats under återuppbyggnadsperioden kan inte väcka annat än förtroende och tillit hos en alltmera växande svensk opinion.

Herr talman! Till vad interpellanten herr Lindkvist anförde har jag inga kommentarer att göra. Han uttryckte ganska väl tankegångar som jag på regeringens vägnar anser mig kunna dela. Det är väl inte heller så mycket som skiljer frågeställaren herr Antonssons uppfattning och min. Men ett par kommentarer vill jag ändå göra med anledning av herr Antonssons inlägg. Hjälpen till Vietnam kan väl delas upp i två olika avsnitt. Vi har först den omedelbara hjälpen: att klara de behov som kriget drar över Vietnams folk just nu. Vi har där Röda korset som instrument, och vi använder Röda korset. Jag tror att det vore en fördel om också den privata hjälpverksamheten i betydande utsträckning kanaliserades genom Röda korset. Jag har inte funnit att herr Antonsson på den punkten har någon annan mening. Men han säger, att man när det gäller den långsiktiga insatsen för Vietnams folk bör ta initiativ i FN. Och så frågar han, när den här nordiska gruppen började sitt arbete. Jag kan på den senare punkten inte ange något exakt datum. Men det var 1967 som den nordiska gruppen började sitt arbete, alltså långt innan herr Antonsson framställde sin fråga. Den svenska studiegruppen arbetar under utrikesministerns ledning men med direkt utnyttjande av den kapacitet, de kunskaper och den ingående kännedom om behoven i Vietnam som Öberg genom sina besök skaffat sig. Jag tror inte att vi kan finna någon som är lämpligare att under utrikesministerns ledning planlägga den hjälpverksamheten. Öberg har arbetat under inte fullt ett år. Vi har en nordisk grupp, och vi har inte velat publicera någonting om dess verksamhet förrän alla de nordiska ländernas regeringar vid utrikesministermötet i Oslo den 25—26 april medgav att gruppens existens skulle tillkännages. Det är, herr Antonsson, inga dolda planer som varit orsaken till att vi inte velat meddela detta förrän nu; orsaken är helt enkelt att vi när det gäller en nordisk grupp vill vara överens om publiceringen innan en sådan sak sker. Studiegruppen har meddelat att den i juni månad skall vara färdig med en ganska omfattande rapport, som skall beskriva vad vi nu vet om de behov som kommer att finnas i Vietnam när kriget är slut. Sedan får de nordiska ländernas regeringar ta upp en diskussion om vad de är beredda att göra.

Herr talman! Jag vill uttala också vårt helhjärtade instämmande i vad som här har sagts om viljan att åstadkomma väsentliga bidrag till de stora återuppbyggnadsinsatser som kommer att behövas i Vietnam. Jag tror att det är helt riktigt som har sagts från denna talarstol i dag att en överväldigande majoritet av Sveriges befolkning ställer sig bakom sådana avsikter. Men jag vill också ställa frågan var för vi inte gör mera redan nu för att ge Vietnams folk bistånd. Jag behöver inte här skildra läget i Vietnam; det känner vi från rapporter i press, radio och TV. Behovet av insatser på olika områden är verkligen oerhört. Hittills har det från vår sida gjorts alldeles för litet. Det har gjorts enskilda insamlingar, en del med mycket gott resultat. Jag vill erinra om att FNL-insamlingen just i dagarna har passerat enmiljonstrecket. Jag tycker att det är viktigt att också från riksdagens talarstol ge en honnör till framför allt de ungdomar som dragit det tunga lasset för att samla in dessa pengar och som därmed gjort en betydande insats för att visa vad vi alla känner gentemot Vietnams folk. Det är riktigt, som påpekades i statsministerns svar på interpellationen, att vissa statliga bidrag givits, men de har varit alldeles otillräckliga. Jag vill fråga statsministern om regeringen är beredd att gå mycket längre på denna väg, att ställa sig positiv till de yrkanden som har ställts bl.a. här i riksdagen om väsentligt ökade insatser för humanitärt stöd till Vietnams folk. Jag vill också redan nu, ehuru kammaren återkommer till denna fråga, uttala min förhoppning att de motioner som föreligger i denna fråga skall få en positiv behandling. I en av dessa krävs att sammanlagt 20 miljoner kronor skall anslås till humanitärt stöd till Nordvietnam och FNL.

Herr talman! Herr Lorentzon har frågat mig om jag anser att gällande trafiksäkerhetslagar för = flygtrafiken och reglerna för deras tillämpning medger trafikering på länder där krigshandlingar utsätter den flygande personalen för stora faror till liv och lem. Herr Lorentzon syftar med sin fråga närmast på den flygtrafik, som det thailändska flygbolaget Thai International upprätthåller mellan Bangkok och Saigon. Thai har anställt viss svensk flygande personal. Det rör sig om ett tiotal personer. Thailand är medlem av internationella civila luftfartsorganisationen och skall alltså följa dess säkerhetsbestämmelser för internationell luftfart. Att så sker kontrolleras av den thailändska luftfartsmyndigheten. Jag har inte anledning att utgå från annat än att de thailändska myndigheterna beaktar det behov av särskilda åtgärder som kan vara motiverade av krigshandlingar. Jag har inhämtat att de skandinaviska luftfartsmyndigheterna anser att Thais tekniskt-operativa standard är fullt acceptabel.

Herr talman! I sitt svar bekräftar kommunikationsministern att det av SAS delägda flygbolaget Thai International för sina flygningar Bangkok— Saigon använder svensk flygpersonal. Som bekant är SAS delägare i detta flygbolag och det är också känt att det i SAS finns svenska statliga ekonomiska intressen. Till Thai Internationals förfogande ställs även svenskbyggda flygplan. Utan svenska caravelleflygplan och svenska flygplansbesättningar skulle de flygningar det här är frågan om inte kunna genomföras. Ifrågavarande thailändska bolag har enligt uppgift inte självt möjligheter att upprätthålla denna flygtrafik utan dessa svenska flygplan och dessa svenska flygbesättningar. helt i linje med USA:s krigsintressen i Vietnam. Den flyglinje det här är fråga om utnyttjas för amerikansk permittenttrafik. De transporter av styckegods som även förekommer kan mycket väl vara i linje med USA:s aktiva krigföring i Vietnam. De flygningar det här är fråga om är också ytterst riskbetonade för den flygande personalens liv och hälsa. Saigon är numera ett av de mest trafikerade flygfälten i världen. Så här skrev en av Stockholms eftermiddagstidningar för en tid sedan: »Världens mest trafikerade flygplats ligger inte i Amerika eller Frankrike, den ligger 5 kilometer norr om Saigon. 1500 plan lyfter och landar där varje dag och fraktar män och materiel till denna generations mest avgörande och hårdaste krig.» Jag har blivit uppringd av en svensk flygare, som åtskilliga gånger har flugit sträckan Bangkok—Saigon tur och retur. Sedan han slutat sin anställning anser han att han numera kan ge sina synpunkter på förhållandena i detta aktuella fall. Han anför bl.a. följande: »Att från flygplanet se ut över luftrummet över Saigon är som att titta in i ett akvarium med massor av fisk, som gör tvära girar och dykningar för att undgå kollision. I luftrummet över Saigons flygfält finns allt som över huvud taget går att flyga med, från vanliga civilplan till helikoptrar och attackplan. Piloterna måste jämt se upp för att undgå kollision, då denna risk jämt och ständigt är överhängande. Härtill kommer den ständiga faran för nedskjutning. — Under det att piloterna skall manövrera för att undgå kollision, kommer det order från marken att manövrera för att undgå eldgivningen. Det blir tvära girar, högeroch vänstersvängar, störtdykningar och dylikt, som tillhör sådan flygning. 25 procent av direktiven från markledningen gäller hur det skall flygas för att undgå eld. Trots kollisionsrisken bedömer flygarna nedskjutningsrisken som den allvar ligaste. Inga fallskärmar finns med i flygplanen.» Så långt denne svenske flygare som varit anställd i det svenskdelägda flygbolaget Thai International och som åtskilliga gånger lyft och landat på Saigons flygfält. Hur kan under dylika förhållanden de för civilflyget gällande normala säkerhetsföreskrifterna tillämpas, eller hur kan under rådande krigsförhållanden i Vietnam de thailändska myndigheterna utöva kontroll över att trafiksäkerheten upprätthålles? Jag vill för min del beteckna den situation som råder vid Saigons flygfält som helt i avsaknad av trafiksäkerhet. Detta flygfält är ju en del av det slagfält där vår generations mest avgörande och hårda krig utkämpas. Av kommunikationsministerns svar framgår att han erhållit lugnande besked av de skandinaviska luftfartsmyndigheterna och utgår från att de thailändska myndigheterna beaktar de behov av säkerhetsåtgärder som kan vara motiverade av krigshandlingarna. Är inte detta, herr kommunikationsminister, att vara hoppfull i överkant? Jag vill, herr talman, efter vad jag anfört tacka kommunikationsministern för svaret på min interpellation.
Herr talman! Jag har svarat på i vilken mån man kan anse att ifrågavarande flygföretag iakttar de säkerhetsbestämmelser som normalt skall följas vid civil flygtrafik, och eftersom flygföretaget tillhör de internationella organisationerna på det här området har jag kunnat svara att vi, såvitt jag förstår, inte har anledning att anta att bestämmelserna inte iakttas. Jag är emellertid fullt medveten om att det uppstår särskilda förhållanden under krig, men man bör lägga märke till att de piloter som tar anställning hos Thai, ty det är ju där de svenska piloterna i fråga är anställda, gör detta frivilligt. Vi kan inte bestämma att piloterna inte får ta anställning hos Thai. Därför förutsätter jag också att piloterna, när de låter anställa sig, tar med i bedömningen att de har att flyga under särskilt riskabla förhållanden, och jag föreställer mig också att företaget och piloterna diskuterar vilka övriga anställningsvillkor som är motiverade med hänsyn till de risker som piloterna löper under den rådande situationen.
Herr talman! Eftersom de uppgifter herr Lorentzon lämnat kammarens ledamöter på grundval av en anonym servicemans uttalanden kan verka ganska alarmerande och möjligen sprida oro, finns det anledning för mig att göra några påpekanden. Som deltagare i ett ressällskap hade jag under påsken tillfälle att bl.a. besöka Bangkok och hade därvid kontakt med både Thais ledning och flygande personal som tjänstgjort som bl, a. instruktörer därute. Jag kan därför konstatera, att den bild som här givits kammarens ledamöter i fråga om riskerna vid överflygningar inte på något sätt bekräftats vid de ganska ingående samtal som vi hade med Thais personal. Herr Mellqvist och jag var därute i egenskap av ledamöter i SAS” representantskap och hade därför speciell anledning att intressera oss för SAS-samarbetet med det inhemska bolaget Thai.

Under vissa perioder har man ansett risker föreligga, men då har Thai:s flygningar varit inställda på de routerna. Jag bygger här helt på de uppgifter som lämnats av bolagsledningen och av den flygande personalen. Det är viktigt att det inte sprides oriktiga uppgifter om att svensk eller annan personal är särskilt utsatt för risker. Man har nämligen på olika sätt sökt förebygga alla risker; och det har inte heller anmälts några betänkligheter mot den trafik som hittills pågått. Den har tillvunnit sig ökat förtroende i allt vidare kretsar.
Herr talman! Herr Ståhls inhopp på arenan för att stödja kommunikationsministern och för att så att säga ge det thailändska bolaget stöd för de flygningar som pågår kan ju ändå inte ändra på de förhållanden som råder i luftrummet över Saigon. Herr Ståhl kan ju inte heller förneka att 1 500 flygpian varje dag landar och lyfter från Saigon och att markpersonalen varje dag måste ge varje flygplan instruktion om att det föreligger inte bara kollisionsrisk utan även risk för eldgivning från marken. Är inte det trafiksäkerhetsrisker, herr Ståhl? Det kan man väl inte komma ifrån. Och det har ingenting med civilflyget i övrigt att skaffa. Det pågår ju för närvarande ett av världens största krig i Vietnam. Det är ytterst den saken det här gäller. Det är alldeles riktigt att det gäller frivillig personal, och det finns svenska flygare också i amerikanska bolag som flyger där. Det finns bolag från USA, Australien och bolag ägda av saigonjuntan — de senare direkt intresserade av kriget — och även bolag från Hongkong och Thailand. De är indirekt intresserade av att USA vinner kriget. Vidare finns det också det thailändska bolaget, där svenska statliga ekonomiska intressen finns med, och det är det som är det egendomliga i sammanhanget. Varför skall svenska flygare anlitas i det bolaget, och varför skickas svenska caravelleplan som innebär hjälp till USA i deras krig i Vietnam? Sedan måste jag säga att det överraskar mig att kommunikationsministern sätter sådan lit till de thailändska myndigheterna. Det är visserligen vackert med hoppfulla och troskyldiga människor, men hur troskyldig får egentligen en kommunikationsminister vara?
Herr talman! Herr Lorentzon försöker alltjämt göra gällande att man tar svenska piloter och sätter in dem på dessa linjer, men jag har i mitt svar understrukit att de svenska piloter som tar anställning hos Thai gör det frivilligt. Det är Thai som bedriver trafiken, och de piloter som söker anställning där gör det utan påtryckning från svensk sida. Rent allmänt vill jag säga att det inte ankommer på mig att i denna kammare diskutera SAS” verksamhet. Det faller utanför min konstitutionella befogenhet i detta sammanhang. Jag har dock velat understryka för herr Lorentzon att det icke är så att några svenska piloter tvingas att flyga för Thai International.

Herr talman! Det är fullt riktigt, såsom kommunikationsministern säger, att inga svenska flygare tvingas ta anställning hos Thai International. Inte heller tvingas några svenska flygare att ta anställning hos amerikanska bolag. Men de svenska flygarna förmedlas dock genom SAS i Sverige. Och varför, herr kommunikationsminister, skickas svenska caravelleplan till det thailändska bolaget för att ordna flygningarna på linjen Bangkok—Saigon? Utan dessa flygplan har det thailändska bolaget inga möjligheter att på egen hand upprätthålla flygrutten Bangkok—Saigon. Detta spörsmål har ändå med vår neutralitetspolitik att göra, även om jag förstår att kommunikationsministern är förhindrad att diskutera denna fråga. Det kan kanske vara möjligt att ta upp den i något annat sammanhang.
Herr talman! Varför ställer då herr Lorentzon till mig frågan, varför dessa affärsförbindelser förekommer, om han vet att det inte ankommer på mig att diskutera detta spörsmål i denna kammare? Thai International är inte det enda utländska företag, med vilket svenska bolag har förbindelser, utan det förekommer, som herr Lorentzon vet, i mycket stor omfattning sådant samarbete, som dock icke är föremål för regeringens handläggning.

Herr talman! Herr Hamrin i Kalmar har frågat mig dels vilken beredskap som finns f. n. för att snabbt ingripa vid sådana större olyckor utanför våra kuster som kan innebära oljeutsläpp eller radioaktivt utsläpp, dels vem som enligt min mening bör stå för de ekonomiska följderna i samband med saneringsåtgärderna. I anledning av en interpellation i första kammaren lämnade jag i december 1967 en redogörelse för beredskapsorganisationen för ingripande vid oljeskador. Den beredskapsplanläggning som på kommunikationsdepartementets tillskyndande hade påbörjats vid länsstyrelserna och som i några fall prövats med framgång vid ingripanden sommaren 1967 har fortsatt. För närvarande finns beredskapsplaner i 16 av de 19 län som är aktuella i det här sammanhanget och i de tre återstående länen pågår planläggning. Befintliga planer är föremål för kontinuerlig översyn. Inom kommunikationsdepartementet följer man uppmärksamt den fortsatta planläggningen. Under vintern har man inom departementet kartlagt centrala myndigheters och vissa andra organs befattning med oljeskyddet och förekomsten av lager av vissa bekämpningsmedel mot olja. En skrivelse har i dagarna gått ut till länsstyrelserna med uppgift härom. I samma skrivelse har länsstyrelserna uppmanats att hålla departementet direkt informerat om sin oljeskyddsberedskap, bl.a. genom att sända in sina beredskapsplaner. Som jag framhöll när jag besvarade nyssnämnda = interpellation = återstår emellertid vissa frågor att utreda innan beredskapsorganisationen kan slutligen bestämmas och ges fastare former. Dessa frågor utreds för närvarande av räddningstjänstutredningen. Frågan om finansieringen av oljeskyddsberedskapen är komplicerad. Oljeskyddsutredningen gjorde vissa bedömningar i frågan. Riksrevisionsverket har sedermera fått i uppdrag att göra en kompletterande utredning som alltjämt pågår. Under utredningens gång har riksrevisionsverket avgett yttrande över vissa framställningar till Kungl. Maj:t från kommuner om ersättning för kostnader i samband med bekämpning av olja som kommit lös till havs. Framställningarna har nu prövats av Kungl. Maj:t. I de aktuella fallen tilllämpades, i enlighet med vad riksrevisionsverket förordat, den principen att kommunerna fick ersättning av statsverket för kostnader för förebyggande åtgärder, t.ex. för att hindra oljan att nå land, medan kostnader för skadeavhjälpande åtgärder fick stanna på kommunen. När riksrevisionsverket slutredovisat sitt uppdrag, vilket beräknas ske inom kort, blir det tillfälle att pröva en allsidig lösning av finansierings frågan. Sverige deltar också i internationella överläggningar med sikte på bl.a. enhetliga regler om ansvaret för inträffade oljeskador. Den organisation som finns för oljebekämpning är ofta utformad för ingripanden också vid andra slags katastrofer. Skulle en atomolycka inträffa får man utnyttja samhällets resurser för räddningstjänst över huvud taget. Särskilda förutsättningar för ingripanden vid sådana olyckor finns emellertid enligt lagen om skyddsåtgärder vid olyckor i atomanläggningar m.m. I anslutning till den lagen har tillsatts en expertkommission för rådgivning vid atomolyckor. Vidare har i sådana län där atomenergianläggningar finns upprättats organisationsplaner för ingripanden vid olyckor i atomanläggningar. I samband med att kärnvapenprov företogs vid Novaja Zemlja hösten 1961 upprättades en central organisation och länsorganisationer i varje län för beredskapsåtgärder med anledning av den risk för radioaktivt nedfall som då bedömdes föreligga. Denna beredskapsorganisation finns delvis fortfarande kvar. Inom expertkommissionen har man uppmärksamheten riktad på risken för atomolyckor av det slag som interpellanten syftar på. Bland annat övervägs i vad mån den befintliga beredskapsorganisationen behöver aktiveras med hänsyn till risken för sådana olyckor.

Herr talman! Jag skall inte säga många ord om bakgrunden till de frågor jag rest i interpellationen — denna bakgrund är alltför väl känd och ofta diskuterad både i pressen och här i riksdagen för att jag skall behöva lämna någon redovisning. Men låt mig ändå nämna ett par data. Ett av världens för närvarande största fartyg, den japanska tankern Idemitsu Maru, är på 205 000 dödviktton. Stör re fartyg håller på att byggas — man planerar tankers på 500000 ton som kommer att gå på världshaven och sannolikt också i närheten av våra kuster. Jag vill vidare lämna några uppgifter om vad det innebär när oljan »kommer lös» till havs — dessa finns redovisade i årsrapporten till Nordiska oljeskyddsunionen för 1967. Det påpekas att under januari månad 1967 måste man avliva 3 664 alfåglar utanför Öland, och det beräknas att totala antalet avlivade och skadade alfåglar, som så småningom självdog på grund av oljeskador, var cirka 10000. — Detta är alltså en sida av oljeutsläppen till havs. Vad händer då i sådana här situationer? Ja, av 15 ärenden hos sjöåklagaren vid sjöfartsstyrelsen som varit under utredning år 1967 har de flesta fått avskrivas, beroende på att man inte närmare vet vem som orsakat skadorna. Ett ärende ledde till åtal — det gällde skulor som kastats i havet från en motorbåt —, ett ärende gick till dom — det gällde avfall som kastats ut från ett fiskemotorfartyg i Nynäshamn. Men det kanske inte precis är dessa skador som är de allvarligaste i sammanhanget, även om de också skall beivras och bekämpas. Det är alltså svårt att få grepp om vem som är skadegörare och vem som skall handlägga frågor rörande sådana här utsläpp och de skador som vållats i ekonomiskt hänseende. Den redogörelse som oljeskadeutredningen 1965 lämnade rörande beredskapen på detta område här i landet är ganska beklämmande. Därmed har jag emellertid inte sagt att jag inte delar kommunikationsministerns uppfattning att det har hänt mycket sedan 1965. Vi har fått en hygglig beredskap. I 16 län av 19 är den bra. Men den måste bli det i alla 19 och arbetet med att förbättra den pågår. Men det är inte säkert att den uppbyggnad som nu görs tar sikte på de större katastrofer som mycket väl kan inträffa. Jag nämnde storleken på de oljetankers som finns och jag är fullt på det klara med att de största inte kommer in i Östersjön. Icke förty går tillräckligt stora där redan nu och ännu större torde komma att trafikera Östersjön. Detta gör att risken för stora katastrofer där ökar undan för undan. Har vi då den beredskap som behövs i dylika fall och är vi på det klara med vem som skall satsa de pengar som behövs för att reparera skadorna? Jag tror inte att vi har hunnit så långt än. Jag är medveten om att räddningstjänstutredningen utarbetar förslag till en lösning av organisationsfrågorna. Jag hoppas att man tar ett hårdare grepp på dessa frågor än man gjort hittills. Jag tror inte att kommunerna, annat än i sådana undantagsfall som gäller oljeskador till lands och i hamnar, kan klara dylika skador. Jag tror att det är en statlig uppgift att med regionala organ hos länsstyrelserna bygga upp den nödvändiga beredskapen. Kanske räddningstjänstutredningen kommer fram till att en sådan organisation är den riktiga. Det skulle vara bra. Men för närvarande är det en ekonomisk och även en organisatorisk fråga hur man skall klara dessa skador. I årsrapporten till Nordiska oljeskyddsunionen finns en redogörelse för ett fall vid Trovills sandstrand vid Sandhamn. Där skrivs, vilket jag citerar: »Den finaste delen av Trovills sandstrand vid Sandhamn, den givna badplatsen för familjer med små barn, blev nedsölad av tjockolja.» Detta gäller alltså 1967. Man vet inte varifrån oljan kom. »Kommunen saknade medel för rengöring av stränderna och länsstyrelsen hade intet anslag för ändamålet. Efter ingripande av dåvarande överståthållaren i Stockholm utlovades emellertid anslag från vederbörande departement, så att rengöring trots allt skulle kunna ske i tid före sommarsäsongen. — Fallet är ett exempel på de allvarliga olägenheterna av den bristande beredskapen mot oljeskadorna.» Det torde vara Djurö kommun som ligger inne med en ansökan om det anslag som behövs för att klara dessa skador. Det är en kommun med cirka 1 400 invånare, om jag minns rätt. Det finns många kommuner av detta slag runt våra kuster, som är i samma predikament. Vi har t.ex. ölandskommunerna, små kommuner med relativt låg skattekraft, som under inga förhållanden kan tänkas klara dylika mer omfattande oljeskador. Och varför skall de göra det? Riksrevisionsverket har i sina remissyttranden rörande vem som skall betala vad tydligen tillkännagivit den uppfattningen att så länge oljan finns till havs och bekämpas där är det en statlig uppgift. När oljan drivit in till stranden och åsamkat markägare och kommuner skada är det en kommunal uppgift att klara av dessa skador. Jag har mycket svårt att förstå den inställningen till dessa frågor. Vare sig det är en kommunal eller statlig uppgift är det givetvis skattebetalarnas pengar som går åt. I så fall är det väl bara en lämplighetsfråga vem som skall satsa pengarna. Jag hoppas dock att man når ett steg längre, dels genom de internationella överenskommelser som är på gång, dels i fråga om försäkringsskyddet. Riksåklagaren har i ett remissyttrande till allmänna beredningsutskottet i dagarna sagt någonting om den saken. Han hoppas på en försäkringsskyldighet i kombination med rätt till ersättning för skador orsakade av okända fartyg och anser att en strikt skadeståndsskyldighet för fartygets ägare bör övervägas. Det är ganska hårresande att vi för närvarande kan uppleva den situationen att en oljetanker som blir vrak — så att olja rinner ut — inte har något intresse vare sig för rederiet eller för den som har befraktat den. Det finns över huvud taget ingen anledning för någondera av dessa parter att intressera sig för vad som sedan händer; det blir en kommunal eller en statlig angelägenhet. Man borde kunna åstadkomma en bättre lösning i detta avseende. För att återgå till de ekonomiska frågorna: Varför är det inte möjligt för kommunerna att få ersättning sedan olja drivit i land? Varför kan inte kommunerna åtminstone få möjlighet att med statliga medel lägga upp ett lager av oljebekämpningsmedel, om de organisatoriskt skall vara ansvariga i detta sammanhang? En väl så viktig fråga har redan diskuterats här i dag, nämligen bekämpningen av radioaktiva ämnen. Det är väl för ingen obekant att flygplan med radioaktiva bomber ibland närmar sig våra gränser lika väl som Grönlands. Det är väl inte heller obekant att det troligtvis går atomdrivna eller atombeväpnade ubåtar av annan nationalitet än svensk utmed våra kuster. Kommunikationsministerns svar på denna fråga är något svävande. Han säger att vi har en organisation för oljebekämpning och att den är »utformad för ingripanden också vid andra slags katastrofer». Vidare framhåller han att »förutsättningar för ingripanden vid sådana olyckor finns» och att det finns en expertkommission för rådgivning om något händer. Det kan vara bra, men jag skulle vilja trycka på vad som anföres allra sist i svaret: »Bl. a. övervägs i vad mån den befintliga beredskapsorganisationen behöver aktiveras med hänsyn till risken för sådana olyckor.» Jag tror, herr kommunikationsminister, att man behöver aktivera den och se över sitt hus i god tid. Det är gott och väl att atomvärmeverken har sin beredskap. Vi får väl för övrigt den beredskapen allt tätare utmed våra kuster i fortsättningen. För närvarande har vi fyra—fem atomvärmeverk; om tio år har vi kanske tjugofem. Deras beredskap ökar och vi kan kanske falla tillbaka på den, men i avvaktan därpå får vi nog bygga upp vår allmänna bered skap utan tanke på de kommande atomvärmeverkens beredskap.

Det är antagligen en sådan utveckling som vi står inför.

Herr talman! Den sista punkten i herr Hamrins i Kalmar anförande beträffande möjligheterna att skapa förbud mot att ta in tankers i Östersjön har vi nyligen debatterat i första kammaren. Jag framförde då den meningen att det är önskvärt att undvika förbud i den mån det är möjligt, men jag är medveten om att man någon gång kan komma i ett läge där även en sådan form av begränsning kan aktualiseras. Vi måste dock ha mera reella grunder för att avgöra var gränsen skall gå än att godtyckligt försöka sätta den vid tankers över 100 000 ton. Man har anledning att, som sjöfartsverket nu gör, pröva de frågor som hänger samman med de större fartygstyperna. Man bör bestämma vilka krav som skall ställas ur säkerhetssynpunkt. Därefter måste man bedöma i vad mån åtgärder kan vidtas för att uppfylla dessa säkerhetskrav, vilka ansvarighetskrav som skall resas gentemot rederierna och vilka följder det hela kommer att få samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt för rederierna. Frågorna måste hanteras på detta sätt tills vidare. Jag har också framhållit att vi följer dessa frågor med stor uppmärksamhet, ty vi är självfallet medvetna om de betydande risker som det i och för sig kan innebära att få in tungt tonnage i exempelvis Östersjön. Den expertkommission som lyder under socialdepartementet följer atomfrågorna med mycket stor uppmärksamhet. Det är säkerligen riktigt som herr Hamrin i Kalmar säger att det finns skäl att pröva huruvida inte den tillfälliga organisation man byggde upp i samband med de prov som gjordes år 1961 skulle behöva sättas i stånd mer definitivt. Detta diskuteras för närvarande inom expertkommissionen. Det är naturligtvis utomordentligt besvärligt att utreda vem som är skyldig till oljeutsläppen, men detta är nödvändigt inte bara för att få ersättningsskyldigheten klarlagd utan även från rent preventiva synpunkter. Kan man effektivisera övervakningen så att man lättare kan spåra den skyldige har man anledning förutsätta en minskning av onödiga oljeutsläpp. Man prövar därvid olika möjligheter. För närvarande försöker man spåra oljan med hjälp av isotoper. Man tar, populärt uttryckt, fingeravtryck på oljan för att utröna varifrån den kommer. Det är också riktigt som herr Hamrin säger att den beredskapsorganisation som för närvarande är uppbyggd vid länsstyrelserna inte kommer att räcka till för att klara de stora katastrofer som kan inträffa därest exempelvis fartyg på över 100 000 ton skulle förlisa i Östersjön. Vi för från svensk sida mycket intensivt fram krav på internationella överenskommelser för att eliminera riskerna i största möjliga utsträckning. Enbart genom ett internationellt samarbete kan man på längre sikt på ett effektivt sätt klara dessa frågor. Den så kallade Nordsjökonferensen, som sysslar med problemet för Nordsjöns vidkommande, räknar med att hålla ett sammanträde i juni månad. Vid detta sammanträde skall man ta ställning till vissa förslag. Därefter får man se vilka ytterligare initiativ som kan be 3 höva tas för att om möjligt få ett visst samarbete till stånd mellan Östersjöstaterna. Den svenska regeringen är beredd att ta varje sådant initiativ som kan anses vara möjligt och riktigt. I direktiven till räddningstjänstutredningen ingår mycket riktigt uppdraget att ta ett större grepp. även jag delar uppfattningen att kommunerna inte kan klara en beredskapsorganisation. Redan i dag sker på länsstyrelseplanet en samordning av kommunernas möjligheter att samverka med de resurser som kan ställas till förfogande. Men det är räddningstjänstutredningens uppdrag att försöka ta ett större grepp på hela organisationsformen när det gäller frågan om beredskapen. Man arbetar fortfarande med finansieringsfrågorna, varför de ännu inte blivit lösta. Självfallet kan det uppstå fall där det kan vara orimligt att en liten kommun skall kunna klara en skada som drabbat den egna kommunens område. Vi får väl då liksom vi hittills har gjort pröva skadorna från fall till fall. Vid behandlingen av hittills föreliggande ärenden har riksrevisionsverket försökt att skapa en generell tumregel som i stort sett kan tillämpas. När vi reglerat de skador som uppstått, har vi också tillämpat denna. Till slut vill jag säga att vi är klart medvetna om att dessa frågor är utomordentligt viktiga och angelägna. Vi följer dem genom olika myndigheter och utredningar. Kommunikationsdepartementet försöker att åstadkomma den samordning av dessa frågor som vi anser vara nödvändig för att största möjliga effektivitet skall kunna utvinnas.
Herr talman! När jag läst direktiven till 1965 års räddningstjänstutredning har jag av olika formuleringar fått den uppfattningen att kommunerna skall svara för kostnaderna. Det har faktiskt runnit mycket både olja och vatten under broarna sedan 1965, och det finns därför anledning att tänka om.

Jag vill, herr kommunikationsminister, bestämt hävda att många kommuner under inga förhållanden kan klara kostnaderna för beredskap mot oljeutsläpp och radioaktivt utsläpp. Jag ber emellertid att få tacka för en utförlig redogörelse och för en positiv inställning till dessa frågor. Relativt snart, förmodar jag, framläggs betänkandena från dels riksrevisionsverket om kostnaderna, dels räddningstjänstutredningen, och vi får då se vad dessa kommit fram till.
Herr talman! Räddningstjänstutredningen skall pröva dessa frågor mot bakgrunden av bl.a. den samordning som kan göras av de olika resurser kommunerna kan ha för katastrofberedskap över huvud taget. Det finns ett brett fält av olika slag av katastrofer för vilka en beredskapsorganisation skall skapas. Det kan naturligtvis visa sig utomordentligt svårt att skilja ut vilka slag av katastrofer kommunerna skall ta ansvar för och vilka staten skall engagera sig i. Räddningstjänstutredningen kan emellertid anses ha möjligheter att pröva hela frågan relativt förutsättningslöst.

Herr talman! Ett av de förslag som behandlas i statsutskottets utlåtande nr 86 gäller bildandet av ett nytt bolag för prospektering efter olja och naturgas. Vi har ingen invändning mot att ett sådant företag bildas — vi tror tvärtom att det är mycket nyttigt — men enligt vår mening kan det inte finnas något som helst skäl att släppa in privatkapitalistiska företag som delägare i detta nya bolag. Två skäl tycker vi är avgörande att framhålla i detta sammanhang. Det ena skälet är principiellt: vi anser att alla mineraltillgångar och liknande fyndigheter bör ligga i allmän ägo, d.v.s. ägas av staten, kommunen eller kooperativa företag. Den principen bör gälla också utvinning liksom prospektering av sådana fyndigheter. Det andra skälet är att det inte tycks finnas några statsfinansiella svårigheter att klara de investeringar som är nödvändiga för att bilda detta bolag. Det handlar inte om så stora belopp att inte statskassan mycket väl skulle kunna klara investeringarna. Det finns alltså inget behov av privat kapital för det nya prospekteringsbolaget. Och hur som helst tycker vi att de principiella värderingarna bör vara avgörande. Utskottet har inte sagt ett enda ord om de förslag vi framställt i motionen och om de motiveringar som däri anförts. Det är möjligt att sådana motiveringar som att samhället bör äga mineraltillgångar och liknande fyndigheter är helt främmande för de borgerliga ledamöterna i utskottet; det kan jag mycket väl förstå. Men jag trodde att det i statsutskottet också fanns vissa socialdemokratiska ledamöter, som läst sitt partiprogram och också var mycket stolta över det näringspolitiska program som partiet antagit och om vilket det sagts att det skulle vara mycket radikalt. Jag erinrar mig också att statsminister Erlander i förra veckan i radio på en fråga svarade, att partiet förde en mycket medveten socialistisk politik. Vi läser i den socialdemokratiska pressen och hörde i förstamajtalen mycken kritik mot storfinansen och den ekonomiska maktkoncentrationen i vårt land. Jag tycker att denna kritik är mycket riktig och berättigad. Så säger man den ena dagen. Men den andra dagen vill man släppa in en av dessa storfinansfamiljer — i detta fall familjen Johnson — i det nya statliga bolag som skall bildas. Det finns ingen logik, inget sammanhang mellan ord och gärningar när man beter sig på det sättet. Jag skulle vilja fråga de socialdemokratiska ledamöterna i statsutskottet vad de kan anföra för skäl för att hälften av aktierna i detta bolag skall kunna tecknas av privata företag. Herr talman! Jag vill yrka bifall till vår motion II: 1020, vari den synpunkten framförts, att endast statliga och kooperativa företag skall ha rättighet att teckna aktier i det föreslagna nya bolaget.

Herr talman! Jag är medveten om att det är mycket betydelsefullt för den svenska ekonomins utveckling om man kan hitta olja och gas på svenskt område. Detta har stort värde ur såväl beredskapssynpunkter som handelsoch energipolitiska synpunkter. När man tar del av propositionen inser man att de arbeten det här är fråga om kan bli av mycket stor omfattning. Erfarenheterna från prospektering inom andra områden här uppe i norr, i England, Norge, Danmark, Västtyskland m.fl. länder visar, att det gäller månghundramiljonsatsningar, kanske = miljardsatsningar, med ganska ovisst resultat. Jag har personligen svårt att förstå varför LKAB skall vara med i denna satsning. Jag kan möjligen förstå att man vill ha med vattenfallsverket som är statens energiföretag. Men att LKAB — ett företag som bildats för att tillvarata mineraltillgångarna i norra Sverige — skall vara med och satsa pengar i detta fall har jag mycket svårt att förstå. Jag ville anföra dessa synpunkter med anledning av denna proposition.

Herr talman! Herrar Hermansson och Petersson har var och en från sina olika utgångspunkter bedömt denna fråga. När vi inom utskottet haft att ta ställning till propositionsförslaget har vi utgått från att den form för bolagsbildningen som föreslås i propositionen kunde anses vara ändamålsenlig. Den är ju inte i och för sig någon nyhet; det förekommer på andra områden ett hälftenbruk mellan staten och det privata näringslivet. Vi har i detta fall då det gällt ett helt nytt område ansett det lämpligt att man använder sig av denna modell. Nu är det ju inte säkert att hälften av kapitalet kommer att tillskjutas från den enskilda sektorn, och i så fall får väl staten lägga till det som fattas. Herr Petersson frågade varför LKAB som utvinner malm skall vara med. LKAB är ändå ett företag som sysslar med naturrikedomar — oljan är väl också en naturrikedom — och det kan väl då vara ändamålsenligt att LKAB ingår som delägare i bolaget. Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är riktigt att både jag och herr Petersson framfört vissa synpunkter på detta utlåtande från statsutskottet, men skillnaden mellan oss är att jag yrkar bifall till en motion som vi har väckt medan de borgerliga i statsutskottet inte avgivit någon reservation; de är alltså ense med socialdemokraterna i denna fråga. Det finns visserligen en borgerlig motion, men jag har inte hittills här i kammaren hört något yrkande om bifall till den. Socialdemokrater och borgerliga representanter i statsutskottet tycks alltså vara helt överens om hur man skall organisera detta bolag. Det är således inget tvåfrontskrig som herr Lindholm behöver föra i detta fall, utan han har hela den borgerliga gruppen i statsutskottet och troligen också här i kammaren med sig. Jag kan inte finna att herr Lindholm har tillfört debatten något nytt utöver vad som står i statsutskottets utlåtande. Han sade att det inte är någon nyhet med hälftenbruk i vissa bolag — därmed menas alltså att staten tillskjuter hälften av aktiekapitalet och att det s.k. privata näringslivet får svara för andra hälften. Nej, det är riktigt att vi har exempel på sådana bolag, men jag tycker inte att de manar till efterföljd. Jag trodde, herr Lindholm, att det näringspolitiska program som det socialdemokratiska partiet har antagit skulle innebära något nytt och radikalt i fråga om kraftfulla insatser för att hävda samhällets intressen på olika områden. Men herr Lindholm motiverar sin ståndpunkt med att man gjort så tidigare och att det inte är något nytt som nu föreslås. Vad är då den nya näringspolitiken? Vad blev det av den kamp man skulle föra för att bryta storfinansens makt i vårt land och som troligen både herr Lindholm och jag demonstrerade för den 1 maj? Det måste väl i alla fall finnas överensstämmelse mellan vad vi säger den 1 maj och vad vi beslutar här i riksdagen. Jag tycker alltså inte att herr Lindholm på något sätt klargjort de skäl som varit avgörande för utskottets yrkande om avslag på vår motion. Jag vill gärna veta varför utskottet yrkar avslag på motionen.

Herr talman! Herr Hermansson klagar över att jag inte har tillfört debat ten någonting utöver vad som återfinns i propositionen. Då enligt min mening propositionen täcker vad som behöver sägas på denna punkt är det alldeles uppenbart att jag inte har något behov av att tillföra debatten några synpunkter därutöver. Herr Hermansson hänvisade till det näringspolitiska programmet. Men det innebär ju inte att man skall ha enbart statlig verksamhet. Man kan också tänka sig en samverkan på vissa områden, och det är vad som sker i detta fall. Att herr Hermansson i dag är missnöjd må vara hans ensak. För min personliga del tror jag att denna form är ändamålsenlig just nu.

Herr talman! När jag sade att herr Lindholm inte tillförde debatten något nytt avsåg jag statsutskottets skäl för att riksdagen skulle avslå vår motion. På den punkten har han verkligen inte sagt någonting alls. I utskottets utlåtande står ingenting om skälen till att man inte vill ha en sådan ordning som vi har föreslagit. Herr Lindholm har endast anfört att det inte är någon nyhet med hälftenbruk mellan staten och näringslivet. Med anledning därav ställde jag frågan om vi inte skulle börja föra en ny och mera kraftfull näringspolitik. Jag hade inbillat mig att däri skulle ingå att samhället utvidgade sin verksamhet väsentligt.

Det är det jag inte kan förstå.
Herr talman! Herr Hermansson sade att jag inte har anfört några skäl för att utskottet har avstyrkt motionen. Det torde väl ändock vara skäl nog om utskottet anser att det i propositionen framlagda förslaget i nuläget är ändamålsenligt. Om utskottet har den uppfattningen är det uppenbart att man med utgångspunkt därifrån avstyrker herr Hermanssons motion.

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten men det är alldeles självklart, att om utskotten liksom regeringen i fortsättningen inskränker sig till att i sin motivering för olika förslag säga att de tycker att dessa är ändamålsenliga, kan vi i varje fall väsentligt reducera riksdagstryckets omfång. Jag tycker emellertid det vore bättre att anföra sakskäl.
Herr talman! Det är mycket möjligt att vi kan begränsa riksdagstryckets omfång, om vi vill ta det som en av våra uppgifter. Med anledning av att herr Hermansson säger att vi har begränsat oss till att säga att en sak är ändamålsenlig vill jag framhålla att vi har bedömt det hela med utgångspunkt från det förslag som föreligger. Förslaget är såvitt vi har kunnat finna väl motiverat och då vi finner det välmotiverade förslaget ändamålsenligt tillstyrker vi det. Då behövs det ingen ytterligare motivering för att vi inte kan acceptera en annan lösning, alldenstund vi redan har en som vi anser vara godtagbar.